Herr talman! I dag är det sitt sätt en segerns dag för kvinnorna i USA. Många fler kvinnor är tidigare har blivit valda, och den första svarta kvinnan har fått en plats i senaten. Här hemma i Sverige har vi det, både historiskt och internationellt sett, förhållandevis jämställt. Det är stora förändringar som har skett de senaste årtiondena. I dag har kvinnor t.ex. på ett helt annat sätt än förr utbildning och förvärvsarbete. Kvinnor har fått mycket större chanser att forma sina egna liv. Det har gjort dem ekonomiskt oberoende. Men det är långt kvar innan verklig jämställdhet mellan kvinnor och män har uppnåtts och innan alla har samma chanser och möjligheter. På en hel del områden har förändringarna gått i stå eller tillståndet till och med försämrats. Kvinnor har sämre möjligheter till makt och inflytande. Det gäller såväl i arbetet som i politiken och i facket. Studie och yrkesval är mycket könsbundna. Det avgörande i jämställdhetsarbetet måste vara att göra jämställdheten till en mansfråga lika mycket som en kvinnofråga. Vi måste ge och ta hälften var av både makt, inflytande, pengar, hemarbete och familjeliv. Det är fortfarande så att en karl som har tur får tag i en kvinna som sköter hela hemarbetet, medan en kvinna som har tur får tag i en karl som sköter hälften. På politisk väg kan vi knappast kvotera dammsugningen eller mjölkinköpen. En nyckel för att engagera männen i hemarbetet är i stället deras roll som pappor. Männen måste uppmuntras att utnyttja inte bara de lediga dagar som man får vid barnets födelse, utan också den vanliga föräldraledigheten, ledighet för vård av sjukt barn, deltidsarbete när barnen är små osv. För det krävs inte bara ''förstående'' arbetsgivare, utan arbetsgivare som faktiskt har klart för sig att det är utvecklande för alla att ta hand om barn och att den som ägnar tid åt detta får kunskaper och erfarenheter som är till nytta också i andra situationer. Vi liberaler anser att arbetstiderna och arbetsorganisationen måste anpassas efter den enskildes, dina och mina, önskemål och behov under olika perioder i livet. Därför motsätter vi oss dyra reformer om generell arbetstidsförkortning, exempelvis 6 timmars arbetsdag. I stället borde den utredning som nu arbetar med dessa frågor kunna leda fram till bra förslag till förändringar. Med nya organisationsformer inom t.ex. vård och omsorg, där många kvinnor arbetar, kan man få helt andra möjligheter att kombinera familjeliv och arbete. Den nya jämställdhetslagen ställer sådana krav på arbetsgivaren, men de måste också genomföras på bred front i praktiken. Särskilt småbarnsföräldrar måste fördela sin tid mellan hemarbete och förvärvsarbete. Hur den fördelningen i tid skall göras kan bara de enskilda personerna själva avgöra. Detta val påverkas av egna värderingar, omgivningens krav, personlig läggning osv., men i hög grad också av situationen på arbetet. Jämställdhetslagen är viktig, men framför allt är det viktigt att den efterlevs. Information måste gå ut till alla anställda. Det är också viktigt att dessa punkter inte kan förhandlas bort av mansdominerade arbetsgivarorganisationer och fackliga sammanslutningar. Vi i Folkpartiet anser att svenska kvinnor och män borde få samma chanser som man har inom EG, med en jämställdhetslag som inte går att förhandla bort. En förutsättning för att över huvud taget kunna kombinera förvärvsarbete och föräldraskap är att man har tillgång till bra barnomsorg. Vi tror inte att allting kan lösa sig genom jämställdhetslagen, utan man måste också t.ex. ställa krav på kommunerna att inte lägga ner barnomsorgsplatser. Det är därför som vi har aktualiserat frågan om en lag. Jämställdhet mellan kvinnor och män är nämligen oupplösligt förenad med familjepolitiken. Det stöd som samhället ger, eller inte ger, får oundvikligen konsekvenser för familjernas möjligheter att forma sin vardag. Eftersom kvinnor faktiskt fortfarande har huvudansvaret för hem och barn, är det framför allt deras valfrihet och möjligheter som det handlar om. Om småbarnsföräldrar skall kunna gå till jobbet utan oro, är det viktigt att de kan känna sig trygga med den barnomsorg de har. Därför måste vi ha både full behovstäckning och stora valmöjligheter inom barnomsorgen. Därför är det dagens och morgondagens småbarnsfamiljers behov och önskemål som måste vara ledstjärnan. För barnens, kvinnornas och männens egen skull tror jag att det är viktigt att uppmuntra pappor att ta ett mycket större ansvar i hemmet. Den utvecklingen är på gång. Yngre män tar mycket större del i det arbetet än tidigare generationers pappor. Vi i Folkpartiet är inte främmande för någon form av individualisering eller kvotering, men tror i första hand på positiva åtgärder för att stimulera, t.ex. att bygga ut de tio pappadagarna. Jag tror att männens bristande ansvar för hushållsarbete i viss utsträckning beror på arbetsgivarnas krav. Det är nödvändigt att arbetsgivare, privata såväl som offentliga, lär sig att acceptera att också män är småbarnföräldrar. Det finns företag som ger pappor som tar föräldraledighet extra semester. Sådana initiativ måste både välkomnas och spridas. Herr talman! Kvinnor är oftare sjuka från arbetet än män. Det beror knappast på att det täcka könet i största allmänhet är klenare, utan beror bl.a. på kvinnors dåliga arbetsmiljö och arbetsorganisation. Kombinationen av detta och ansvaret för det löpande, tunga hemarbetet bidrar till att man blir sjuk. Det är därför oerhört viktigt att sjuklönereformen får till resultat att situationen på arbetsplatsen verkligen förbättras. Antalet sjukdagar för kvinnor skall inte minska på grund av ökad press på närvaro trots att man är dålig, utan på grund av att förhållandena verkligen blir bättre. Arbetsmarknadsutskottet anför i full enighet att Arbetslivsfonden har särskild uppmärksamhet riktad mot kvinnornas arbetsmiljö och arbetsorganisation och att utskottet utgår från att denna satsning blir föremål för uppföljning och utvärdering. Det hoppas också jag, men jag hade hoppats mycket mer på en kraftfull satsning på utvärdering, information och krav på detta utomordentligt viktiga område. Men det blir väl tid att återkomma till det. Herr talman! Vi i Folkpartiet har länge efterlyst en ny mansrörelse. Männen behöver på olika sätt ruskas om. Det är bra med olika kvinnliga sammanslutningar -- rödstrumpor, stödstrumpor, nätstrumpor osv. är lika viktiga -- men jag tror att även ''knästrumporna'', dvs. den yngre generationen, behövs. Vi som blivit vuxna efter de brända bh:arnas och dagisutbyggnadens tid, vi som under våra tonår och under vår uppväxt i stället fick höra Magnus Uggla sjunga ''Åh, tjejer'' måste nu höja våra röster och se till att vi är med när besluten fattas.

Herr talman! Det absolut allvarligaste jämställdhetsproblemet i arbetslivet är, som jag ser det, löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Enligt en uppgift som jag har tagit del av har kvinnor i genomsnitt 74--90 % av männens löner, beroende på avtalsområde. Av de vanligaste yrkena är det de inom vård och service som är lägst betalda. Men de är inte bara lågt betalda -- de är som bekant också typiska kvinnoyrken. De flesta kvinnor finns i låglöneyrken. De värderingar i samhället som ligger till grund för synen på olika arbeten måste förändras. Det är orimligt att det skall löna sig bättre att sköta en maskin än en människa. Herr talman! Jag är övertygad om att den här problematiken aldrig får en tillfredsställande lösning, om inte metoden med könsneutral arbetsvärdering vinner allmänt erkännande. Några av motionerna som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet tar upp problematiken med löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Själv har jag föreslagit en förstärkning av den statliga löneskillnadsutredningen. Enligt direktiven skulle försök med arbetsvärdering kunna genomföras inom utredningens ram. Men det har det inte funnits tid eller resurser till. Man har bara tittat på en del pågående projekt. Om min motion hade behandlats under vårriksdagen hade jag yrkat bifall till den. I det här läget, när utredningen går in i sitt slutskede, vill jag inte insistera på ett bifall. Men innerst inne tvivlar jag på att utredningens betänkande kommer att infria alla de förhoppningar som många av oss har. Det är mycket som enligt direktiven skall utredas, bedömas, analyseras, belysas och redovisas. Tid och resurser räcker inte till för att gå på djupet. Ändå hoppas jag uppriktigt att utredningen skall mynna ut i ett viktigt bidrag till det fortsatta jämställdhetsarbetet. Herr talman! Ett annat allvarligt jämställdhetsproblem utgörs av informella hinder för kvinnors karriärmöjligheter. Jag tänker på fördomar och negativa attityder. Det finns en kvinnlig länspolischef i det här landet, som inte självklart fick sin tjänst. Hennes ansökningshandlingar lades åt sidan redan i den första gallringen. Det var inte ens tal om kallelse till intervju. Men det var en stark kvinna, som lyckades övervinna hindren. Ett annat exempel. Just nu ligger ett ärende på regeringens bord från mitt hemlän, Örebro län. En kvinna har överklagat en tillsättning inom länsstyrelsen. Vi har en manlig landshövding, en man som länsråd och sju manliga enhetschefer. JämO har tidigare uppmärksammat bristen på jämställdhet inom länsstyrelsen i Örebro län. Landshövdingen har skyllt på en gammal uppsättning chefer. Problemet skulle lösas efter hand. Så kom då den första möjligheten till förbättring. En av enhetscheferna skulle avgå. Flera kompetenta kvinnor fanns bland dem som sökte tjänsten. Länsstyrelsen beslutade att ge chefsjobbet till en man. Nu ankommer det på regeringen att fälla det slutliga avgörandet. Arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet behandlar ett brett spektrum av frågor. Det innehåller många fina formuleringar och ställningstaganden. Det är positivt att det råder enighet om det mesta. När det gäller JämO tror jag att vi får anledning att återkomma till frågan om en förstärkning av myndigheten. Jag håller med om att man inte varje år kan anta en ny jämställdhetslag. Motioner om direkta ändringar i lagen kan vi nog vara utan under allmänna motionstiden. Men andra viktiga förändringar som berör ombudsmannen och ger myndigheten ytterligare verktyg hoppas jag att vi skall kunna enas omkring. Herr talman!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

Herr talman! Det är den borgerliga regeringen som har lagt fram de offensiva förslagen, både vad gäller att se till lönediskrimineringsfrågan och vad gäller att få män att göra mer hemma och ta hand om sina barn i större utsträckning. Det tycks vi vara ense om att de skall göra. Det är bra att vi har gemensamma mål. Jag hoppas att herr Andersson i fortsättningen kommer att visa prov på litet mera humor. Det behövs faktiskt i denna debatt, så att inte så många män säger att jämställdhetsfrågorna är så tråkiga. Det behöver de inte vara, om vi får andra sorters talare än herr Andersson eller om herr Andersson kan se på dessa frågor med litet gladare min.

Herr talman! Det var herr Andersson själv som tog upp bastuargumentet förut och faktiskt höll med om att det fanns skillnader. Det finns skillnader mellan män och kvinnor som vi inte kan förneka. Vi skall ta dem till vara på ett positivt sätt. De får aldrig någonsin användas för att förnedra eller trampa på det andra könet. Vi skall heller inte förneka att det finns skillnader, för det vore bara dumt och dessutom urtråkigt. Vi kommer att få god tillväxt på den moderata sidan, eftersom vi gläder oss åt skillnaderna. Men det blir kanske dåligt med tillväxten på vänstersidan, om man inte uppskattar skillnaderna mellan könen. Den borgerliga regeringen har tillsatt en grupp som skall se till att männen tar ut mer av föräldraledigheten. Det är ju vad herr Andersson vill när han talar om sina 8 %. Regeringen har också vidtagit åtgärder på detta område. Vi får hoppas att jämställdheten till nästa debatt har tagit ett litet steg framåt. Jag tackar för debatten.

Herr talman! Rätt skall vara rätt, det håller jag med Charlotte Cederschiöld om. Jag var tvungen att gå in och rätta Charlotte Cederschiöld tidigare. Hon har vid två tillfällen upprepat osanningar när det gäller löneskillnadsutredningen. Jag håller med Charlotte Cederschiöld om att rätt skall vara rätt. Vem har kommit längst när det gäller jämställdhet? Charlotte Cederschiöld påstår här att det är Canada. Det är mycket möjligt att Canada ligger långt framme inom de områden som Charlotte Cederschiöld angav. Men för att göra någon bedömning av hur långt vi har kommit när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män är det viktigt att man har ett något bredare perspektiv och inte bara ser till om ett land har en kvinnlig försvarsminister. Det handlar om flera andra saker. Det gäller utbyggnad av barnomsorgen, utbyggnad av den offentliga sektorn och mängder av annat. Det gäller bl.a. det vi har debatterat tidigare -- hur ser det ut när det gäller löneskillnaderna i Canada t.ex.? Avslutningsvis vill jag säga att den borgerliga majoriteten i denna riksdag är ett allvarligt hot mot det vi har uppnått när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Det finns en rad konkreta exempel på det. Det mest allvarliga som vi nu står inför är att den borgerliga regeringen i många fall driver en ren klasspolitik, en ekonomisk politik som slår hårt mot de sämst ställda i samhället och därmed också mot kvinnorna. Det är det mest allvarliga. Sedan kan vi diskutera sakfrågorna om jämställdhet i denna kammare. Detta är det mest övergripande och allvarliga när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män.

Herr talman! Charlotte Cedershiöld visar återigen i sina repliker och anföranden att det är berättigat att ställa frågan: För vem pratar hon när det gäller jämställdhet? För vilka kvinnor och för vilka män? Jag tycker att det blir än mer tydligt ju längre vi kommer i debatten att vi i grund och botten står långt ifrån varandra när det gäller synen på jämställdheten mellan män och kvinnor.

Herr talman! När jag tar del av riksdagsrevisorernas förslag om mer ordning och reda i vårt samhälles normgivning känner jag omedelbart sympati. Eftersom jag har varit verksam som lärare i den svenska statsapparaten och eftersom jag har varit fackligt aktiv i mer än 20 år och jobbat under föreskrifter, förordningar och anvisningar av olika slag har jag kunnat uppleva de problem som revisorerna beskriver. Den mängd av normer som producerats under decenniernas lopp tycks ibland leva sitt eget liv. Antalet normer tycks kunna växa av sig självt utan att någon frågar efter hur mycket som i verkligheten tillämpas. De som skall tillämpa normerna får alltför ofta inte tillräcklig utbildning i vilka normer som finns eller har inte tid eller resurser att följa dem. Eller också lockas de av fördelar av att inte följa de regler och normer som utformats i samhället. Frågar man riksdagsledamöter kan de kanske redogöra för att de har varit med och beslutat om någon ramlag men de har inga större kunskaper om eller någon överblick över det regelverk som byggts upp med denna ramlag som grund. Tankarna i betänkandet och i riksdagens revisorers förslag om bättre uppföljning är bra. Det skulle vara intressant att se statistik på hur stor andel av svenska arbetsplatser som förmår tillämpa de relevanta föreskrifterna på arbetsmiljöområdet, t.ex. hur många arbetsledare som känner till de bestämmelser som gäller för just deras arbetsplats. Vi kan också fråga oss hur många banker som under 80-talet till punkt och pricka följt lagens bestämmelser om betryggande säkerhet för lån. Det krävs givetvis att många förutsättningar är för handen för att ett normsystem skall bli meningsfullt och effektivt. En grundförutsättning är naturligtvis lätt tillgänglig information om att bestämmelserna finns. Ett allmänt och lätt tillgängligt rättsinformationssystem som kan nås via dator på varje större bibliotek skulle kunna vara ett sätt att stärka såväl normsystemet som demokratin. I datoråldern borde ett heltäckande rättsinformationssystem som revisorerna föreslår kunna byggas upp. Kostnaderna, sägs det i betänkandet, lägger hinder i vägen. Men var det inte just kostnaderna som med datorteknikens hjälp skulle pressas i det moderna samhället? Närmandet till EG berörs också i betänkandet. Revisorernas oro kan åtminstone läsas mellan raderna i deras förslag. Rättstillämpningen kommer att förändras genom att förarbeten för lagtexter får mindre betydelse, säger revisorerna. Förarbetesmaterialet i EG är för övrigt oftast konfidentiellt. Vi går från politisk styrning till juridisk prövning i efterhand, säger revisorerna. Frågan är om denna juridiska prövning i realiteten också kommer att bli politiskt oberoende. EG-rätten är ofta obegriplig för företag och medborgare. Lagtexterna är svåra att läsa därför att de många gånger reviderats och kompletterats så att helheten har gått förlorad. EG-rätten är gigantisk till sin omfattning. Om det är svårt att hålla reda på alla bestämmelser i Sverige, hur skall det då bli möjligt att hålla reda på EG-rätten, som dessutom är erkänt svår att tolka? Risken för laglöshet och rättsförvillelse är stor när ett så stort normsystem har dessa allvarliga brister. Det borde därför verkligen ha varit anledning att mer grundligt studera problemen med integration av EG-rätten än vad som hittills har gjorts. Vi känner sympati för Birgitta Hambraeus motion i det här ärendet. Likaså borde någon möda ha kunnat ägnas åt vad som skulle hända med vårt regelverk om svenska folket väljer att stå utanför EG eller vad som skulle ha hänt om Sverige nöjt sig med att bygga ut ett existerande frihandelsavtal och satsat på andra samarbetsformer med EG-området.

Herr talman! Catarina Rönnung ansåg att vi skulle nöja oss med den grundlagsberedning som pågår när det gäller närmandet till EG. Även inom EG finns emellertid en växande och stark oro inför hela detta invecklade normsystem som byggts upp genom kompromisser och genom att myndigheterna själva utvecklat rätten. Man befarar att det kommer att bli ganska kaotiskt när marknaden drar i gång. Peter Sutherland har utformat en rapport inom EG, där det sägs att den gemensamma EG lagstiftningen oftast är obegriplig för företag och medborgare. Det finns t.ex. 38 olika direktiv för traktorer i jordbruk. Lagtexterna är oläsliga, eftersom de är reviderade och kompletterade men aldrig har ersatts av en komplett text. I 38 punkter riktas en förödande kritik mot det här normsystemet, som vi nu skall överta. Borde vi inte ha tagit ett större parlamentariskt ansvar för att få grepp om hur det här kommer att påverka det svenska normsystemet?

Herr talman! Första sidan i betänkandet från KU om fri och rättigheter upptar en lista på de fri och rättigheter som i mycket är grundvalen i vår demokrati. Den långa motionslista som inleder betänkandet avspeglar också den vikt som ledamöterna i Sveriges riksdag lägger vid de demokratiska fri och rättigheterna. Mot den bakgrunden kan man tycka att talarlistan är kort, både när det gäller omfattning och tid. Men dess bättre beror det inte på ointresse, utan det har tvärtom en positiv bakgrund. Regeringen har tillsatt flera utredningar där syftet är att förstärka och grundlagsskydda fri och rättigheter och den enskilde medborgarens ställning. Det gäller bl.a. äganderätten, beskattningsmaktens gränser, närings och yrkesfrihet och den negativa föreningsrätten. Fri och rättighetskommittén arbetar nu med de här frågorna. Därför hänvisar utskottet i de flesta fall till att man vill avvakta de resultat som utredningen kan komma fram till. Det här är frågor som i de flesta fall har mycket starkare skydd i andra länder än i Sverige. Utredningen har blivit möjlig tack vare regeringsskiftet i höstas. Den borgerliga sidan har ju under flera år motionerat om ett starkare skydd för de här fri och rättigheterna, utan att vinna framgång. Nu hoppas vi att utredningen skall kunna lägga förslag som ger ett starkare skydd för den enskilde i dessa avseenden. Jag vill också ta upp frågan om Europakonventionen. Också denna konvention kommer att behandlas i fri och rättighetskommittén. Jag välkomnar det eftersom det är alldeles uppenbart att det i vårt rättssystem finns vissa fall där den enskilde har mindre starkt skydd än vad Europakonventionen ger. Ett annat område som betänkandet tar upp och som KU har behandlat är riksdagens kontrollmakt. I takt med att decentralisering och målstyrning har vunnit insteg i vårt samhälle är det allt tydligare att riksdagens kontrollmakt är för begränsad och har för små resurser. Uppföljning och utvärdering är nödvändig, inte bara för att man skall se att siffrorna stämmer, utan framför allt för att riksdagens intentioner och mål skall förverkligas på den nivå som har ansvaret. I dag har vi en stor obalans mellan regering och riksdag när det gäller möjligheter att göra denna uppföljning och utvärdering. Regeringen har bl.a. hela Riksrevisionsverket till sitt förfogande för dessa uppgifter. Riksdagens revisorer har gjort flera angelägna och uppmärksammade kontroller i några av våra verk och myndigheter; utredningar som har givit upphov till förbättringar och inte minst besparingar av skattebetalarnas pengar. Utskottet är helt enigt när det gäller behovet av en förstärkt kontrollmakt för riksdagen. Även här arbetar en utredning, denna gång inom riksdagen. Det innebär alltså att vi får ta den konkreta sakdiskussionen här i kammaren när förslagen kommer. Jag vill också säga några ord om Ny demokratis reservation. Harriet Colliander inledde med att säga att Ny dekomkrati står för att offentlig makt skall utövas med respekt för den enskilda människan, med sunt förnuft och hänsyn till andra. Jag kan försäkra Harriet Colliander att resten av utskottsledamöterna inte har någon som helst annan uppfattning på den punkten. Utskottet pekar på de lagregleringar som mycket tydligt reglerar förhållandet mellan enskilda och det allmänna, där skydd mot alltför långtgående krav på insyn från det allmänna också finns lagreglerat. Vi har också lagen om offentlig statistik som innehåller särskilt förbud mot olovlig identifiering. Det är ju faktiskt så att det finns risker med stora datasystem. Det försöker vi lösa på olika sätt. Vad gäller statens och lagstiftarens vilja att ställa upp skyddsregler saknas varken intresse eller vilja. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen. När det gäller kommunisternas meningsyttring tar den upp en lång rad frågor där det i alla avseenden pågår utredningar och beredningar. Därför har utskottet inte haft anledning att göra några uttalanden, utan avvaktar utredningarnas resultat.
Herr talman! Jag förstår att Ylva Annerstedt slarvade när hon använde uttrycket kommunisterna om oss. Vi kallar oss Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag vill be Bengt Hurtig om ursäkt för felsägningen. Jag noterar med glädje att ni inte är kommunister längre.

Herr talman! I inledningen av mitt anförande sade jag att kommittén för fri och rättigheter arbetar på att bl.a. förstärka skyddet för den enskilde när det gäller en lång rad av de fri och rättigheter som är uppställda på framsidan av betänkandet. Mot bakgrund av att vi har ansett att dessa områden är för dåligt skyddade har regeringen tillsatt en utredning. Jag ser med förtröstan fram emot kommitténs förslag om förstärkning på dessa områden.

Herr talman! Jag noterade två saker som Ylva Annerstedt sade. För det första att det inte saknas vare sig intresse eller vilja när det gäller att uppställa skyddsregler för personer. För det andra talade Ylva Annerstedt om starkare skydd, men för redan starka, exempelvis dem som berörs av äganderätten. Jag skall tala för en helt annan grupp. De senaste åren har hetsen mot homosexuella blivit allt öppnare. Hösten 1990 mördades en homosexuell man utanför RFSL:s lokaler i Göteborg av nynazister. Kort därpå uttalade representanter för ett högerextremistiskt parti att mordet inte var att betrakta som mord utan endast som ''renhållning''. Man kunde också läsa att homosexuella är ett avskum. Detta vidarebefordrades oavkortat till tidningen Aftonbladet. Jag har artiklarna här, och så här såg artikeln ut. Det som ni ser här var alltså tryckt i en svensk kvällstidning, tydligt och iögonfallande. Om den s.k. renhållningen hade gällt en jude eller en svart, hade det varit otänkbart att läsa det i nämnda tidning. Stockholm för ett bombattentat, åtföljt av flera hot från nynazistiska grupper. Polisen rapporterade i januari 1992 om att våldsbrott mot homosexuella ökar. Vad beror detta på? Jo, dessa våldshandlingar och hot möjliggörs av den ideologiskt grundade hets och ringaktning som uttrycks av extrema politiska och religiösa grupper. Det tycks vara tillåtet med hets mot homosexuella, under politisk täckmantel. Jag känner många homosexuella kvinnor och män, som kan vittna om att de känner sig förföljda, kränkta och förnedrade, i synnerhet eftersom samhället inte tillräckligt starkt tar avstånd från denna politiska och religiösa hets. Ett demokratiskt Sverige, som vi ju fortfarande har, har en skyldighet att ge ett starkt stöd åt utsatta grupper. I Sverige har vi sedan länge en lagstiftning som förbjuder hets mot folkgrupp. Homosexuella är en folkgrupp som behöver detta skydd! Om detta handlar motion K228. Med förvåning har jag läst utskottets utlåtande. Det är till skillnad från tidigare år kategoriskt och lämnar inte ens en öppning inför framtiden. Skrivningarna är mer negativa än tidigare från riksdagens sida. Låt mig exemplifiera: 1984:63, i vilken man föreslog en ändring av grundlagen för att utvidga gruppen, där uttrycket hets mot folkgrupp var relevant, kom en proposition 1987. I den underlät man att följa utredningen på den här punkten. Efter behandlingen av motionen skrev socialutskottet bl.a. att det inte finns ''underlag för en bedömning av i vad mån kränkning av homosexuella förekommer i tryckta skrifter.'' Längre ner anför utskottet: ''Utskottet anser det självklart att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder och i förekommande fall återkommer till riksdagen med lagförslag, om regeringen skulle få information om att yttranden som kan liknas vid hets mot folkgrupp sprids om homosexuella.'' Dagens konstitutionsutskott går inte ens så långt, trots att de bevis som socialutskottet 1987 saknade finns tillgängliga i dag. Jag måste fråga KU:s ledamöter: Vad har hänt? Vad har lett er till denna tillbakagång, till er i mitt tycke reaktionära hållning? Herr talman! Jag yrkar bifall till motion K228.

Herr talman! Det här blir variationer på ett tema. Liksom Margareta Winberg har jag upprörts av behandlingen av min motion. I min motion K424 tog jag upp frågor som är angelägna för att hävda alla människors lika rätt och att den rätten självfallet också skall omfatta människor med olika sexuell läggning. En svensk man kan mycket väl åka i skytteltrafik till asiatiska länder och hämningslöst utnyttja unga flickor utan att för den skull drabbas av påföljder från samhället eller diskriminering. Däremot finns det fortfarande skäl att lagstiftningsvägen fördöma två personer av samma kön som älskar varandra och väljer att leva ihop i ett samboförhållande. Bara det faktum att ett antal lagar tillåts särbehandla homosexuella är diskriminerande. Den behandling som min motion fick i de delar som remitterades till konstitutionsutskottet är minst sagt häpnadsväckande. Beträffande mitt yrkande att homosexuella borde ges grundlagsskydd genom utvidgning av lagen om hets mot folkgrupp hänvisas till allt som partnerskapsutredningen skall göra. Margareta Winberg har just berättat att frågan om ett förstärkt grundlagsskydd inte ingår i direktiven för utredningen. Den har ju gått i stå! Det finns inga tecken på att den avser att lämna ifrån sig något betänkande inom rimlig tid. Att riksdagen ställer sig bakom yrkandet i min motion skulle däremot avsevärt underlätta partnerskapsutredningens arbete. Men viljan finns inte. Inte ens hos de partier som har uttalat en positiv inställning till en förändring av nuvarande lagstiftning finns viljan. Då tänker jag främst på Folkpartiet och Socialdemokraterna. Man kan med fog påstå att frågan har fått en sämre behandling än då den behandlades senast. Då, 1987, menade socialutskottet att regeringen uppmärksamt borde följa frågan och om det behövdes återkomma till riksdagen med lagförslag. Klimatet har hårdnat nu även i riksdagen. I utskottets betänkande står: ''Enligt utskottets mening saknas det mot bakgrund av vikten av vidast möjliga yttrandefrihet anledning att utvidga förbudet mot hets mot folkgrupp till att omfatta även homosexuella.'' Det måste tolkas så att hets mot homosexuella är tillåtet enligt utskottet. Det är helt ofattbart att detta skrivs ut i ett betänkande som efter riksdagens beslut ligger till grund för samhällets ställningstagande på olika områden. Samtidigt finns det mycket tydliga exempel på just hets, och de blir tyvärr fler. Det finns grupper i det svenska samhället som inte drar sig för att torgföra sitt hat mot utlänningar, flyktingar, judar och homosexuella. Det finns ett uppmärksammat fall i Göteborg, som också Margareta Winberg refererade till, där nynazister applåderade ett mord på en homosexuell med yttrandet ''Det var inget dåd, det var rengöring. Vi betraktar inte homosexuella som människor. De är avskum.'' Är inte det hets mot folkgrupp? Beträffande mitt andra yrkande om kartläggning av våld mot homosexuella är jag förvånad över att det hamnade hos konstitutionsutskottet. Även detta krav behandlades styvmoderligt. Utskottet förutsätter att Socialstyrelsen bevakar frågan. Det var ju en from förhoppning. Det borde åtminstone ha varit en uppmaning till aktiv handling. Nej, yttrandet över min motion är defensivt. Gånge denna kalk ifrån mig, låter det som. Eller kanske man tror att homosexuella försvinner om man inte låtsas om att de finns. Är avsikten att gå tillbaka i tiden, tillbaka till den tid då homosexualitet var förbjuden och man trodde det var farligt, kanske t.o.m. smittsamt? Jag vill inte tro att det är så. Men för att nå ett samhälle där alla behandlas lika så måste vi som är lagstiftare ha modet att ta ansvar för utsatta grupper och markera att diskriminering i alla former är otillåten i ett öppet, demokratiskt samhälle. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har sagt vill jag för egen del yrka bifall till min motion. Om min motion inte skulle vinna riksdagens gehör, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets meningsyttring nr 3. Jag vill uppmana riksdagens ledamöter att bifalla detsamma.

Herr talman! Jag kan i detta sammanhang verkligen inte finna någon tveksamhet från Folkpartiet liberalernas sida. Det är faktiskt vi som har tryckt på för att den här utredningen skulle komma till stånd. Som jag sade tidigare är det ganska naturligt att man vill ha ett fylligt underlag innan man fattar beslut. Den här utredningen skall förse oss med det, och vi ser fram emot dess resultat.
Herr talman! Återigen: utredningen skall inte behandla den frågan utan möjligheten till ett registrerat partnerskap och eventuella förändringar i andra lagstiftningar. Jag kan inte se att Folkpartiet tryckt på ens i den frågan för att påskynda utredningen. Tvärtom begärde man ytterligare anstånd därför att man inte ansåg sig ha underlag för ställningstagande. Jag undrar bara: Hur mycket hets skall vi tåla? Hur mycket hets i samhället skall det få finnas mot olika folkgrupper, innan den här frågan tas på allvar här i riksdagen?

Herr talman! Jag skall hålla mitt anförande med anledning av min motion K433, som har fått rubriken ''Kontaktannonser''. Själv har jag satt rubriken ''Kvinnlig slavhandel'' på mitt anförande. Vi har tidigare i dag talat om jämställdhet och kvinnors och mäns lika värde. I det sammanhanget har det konstaterats att det fortfarande behöver göras en hel del inom många områden för att kvinnor och män skall bli jämställda. Förekomsten av s.k. kontaktverksamhet eller kvinnlig slavhandel -- som jag vill kalla det för -- är exempel på brist på jämställdhet och på kvinnors och mäns lika värde, dvs. att kvinnor och män värderas olika i samhället och i andra sammanhang. Men jag hävdar att människovärdet alltid är 100 % i alla sammanhang. Vi har genom massmedias hjälp ganska nyligen kunnat förfasa oss över de s.k. sexresorna till olika länder i Ostasien. Det är förfärligt att endast formulera tanken att svenska män utnyttjar barn i andra länder. Därmed inte sagt att sexuellt utnyttjande av barn i vårt land inte är lika förfärligt. Att utnyttja barns beroendeställning i vårt land och barns utsatta situation i andra länder är varianter på samma tema och lika förkastligt. Med tanke på vad jag nu har sagt om utnyttjande av barn är det kanske inte så förvånande att ungefär 300--350 kvinnor kommer till Sverige varje år genom s.k. kontaktförmedling för att i alltför många fall -- vill jag påstå -- utnyttjas. Ca 150 av de 300--350 kvinnorna stannar i landet under mer än två år. Det betyder att ca 200 kvinnor varje år sänds tillbaka till sina hemländer och till ett liv i förnedring och misär. De togs hit på prov och uppfyllde inte förväntningarna. De höll inte måttet. Ett sätt att minska verksamheten med kontaktförmedling är att inte tillåta annonsering om kontaktverksamhet och förmedling av utländska kvinnor. Det har visat sig att många kvinnor som har kommit till vårt land genom kontaktförmedling eller genom kontakt med en svensk man på semester i deras hemländer ofta blir utsatta för misshandel. Om dessa kvinnor har minderåriga barn med sig till vårt land, har det förekommit att även barnen har utsatts för misshandel och övergrepp. Detta kan bl.a. kvinnojourerna tillstyrka. I början ser oftast allt ut att fungera bra för paren. I många fall tröttnar dock mannen ganska snart på kvinnan, kanske irriterad över att hon inte tillräckligt snabbt assimileras i det svenska samhället eller över att hon inte uppfyllt de förväntningar som kontaktförmedlingen/kontaktförmedlaren har utlovat. Kvinnan skickas tillbaka till sitt land. Om äktenskapet inte varat mer än två år, blir kvinnan utvisad enligt den s.k. tvåårsregeln i utlänningslagen. Den innebär att om ett äktenskap eller samboende, där den ena partnern är utländsk och den andra svensk, upphör inom två år, får inte den utländska partnern stanna i Sverige. Regeln har tillkommit för att förhindra s.k. skenäktenskap. Under tvåårsperioden skall den utländska partnern anmäla sig hos polisen två gånger om året. Polisens uppgift är bl.a. att kontrollera om förhållandet består. Att först bli godkänd, men sedan kanske misshandlad och ratad av den svenske mannen, är oerhört grymt. Att även bli utvisad och ratad av de svenska myndigheterna är inhumant och förstärker kvinnans känsla av att inte vara accepterad. De utländska kvinnorna och ibland även barnen blir helt berövade sitt människovärde och utlämnade till förnedring och fattigdom. Visserligen kan jag förstå att det ur yttrandefrihetsrättsliga och tryckfrihetsrättsliga aspekter kan vara svårt att komma åt kontaktannonserna och förbjuda dem. Jag är stolt och tacksam för den yttrande och tryckfrihet som vi har i vårt land, men det måste väl också finnas gränser för en frihet, särskilt om den missbrukas. När man nu vet att det finns annonser som medför sådana konsekvenser att de skadar människor både fysiskt och psykiskt, måste det väl finnas någon möjlighet att stoppa sådan verksamhet. Vi har ju t.ex. kopplerilagen. Har den prövats i sammanhanget? Om inte kopplerilagen är tillräcklig, borde den väl i så fall kunna utvidgas. Jag kan inte tänka mig annat än att om man verkligen vill, så går det att komma åt problemet. Jag har litet svårt att förstå den undfallenhet, som jag tycker mig utläsa ur utskottets behandling av motion K433. Tryckfrihetsförordningen gäller inte för marknadsföring av alkohol och tobak. Om alkohol och tobak kan undantas i tryckfrihetsförordningen, borde man väl också kunna göra undantag för försäljning av kvinnor. Frågan om kvinnlig slavhandel handlar om jämställdhet och människovärde. Om vi skall kunna sprida budskapet om mänskliga rättigheter ut över världen och helhjärtat arbeta för den frågan, måste vi ha kurage och finna redskap att sopa rent utanför vår egen dörr. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion K433.

Herr talman! En ny ersättningsform, introduktionsersättning, föreslås bli införd och gälla flyktingar. Personkretsen definieras i propositionen. För närvarande gäller följande. En flykting som har beviljats uppehållstillstånd och som har blivit kommunplacerad har, liksom alla svenskar, rätt till bidrag för sin försörjning, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta stipuleras i socialtjänstlagen. Den första tiden är flyktingen som regel helt beroende av socialbidrag. Kommunerna erhåller under två år schablonersättning av staten för att täcka kostnaderna för flyktingar innan dessa har blivit integrerade i samhället och i arbetslivet. Kommunerna kan disponera dessa pengar, göra prioriteringar av åtgärder i syfte att underlätta flyktingens integration. Dessa medel skall också täcka kostnaderna för socialbidrag till den enskilde. Utöver socialbidrag kan andra former av samhällsstöd utgå, t.ex. studiestöd och utbildningsbidrag. Individuella introduktionsplaner för den enskilde flyktingen skall upprättas i samråd med denne. Erfarenheterna visar att betydande effektivitetsvinster skulle kunna uppnås, om de olika former av samhällsstöd som nu utgår kunde samordnas. Systemet med socialbidrag är ofta passiviserande och kan ge fel signaler till de flyktingar som kommer till Sverige. Visserligen kan krav ställas på att flyktingen skall medverka i olika aktiviteter, och detta görs också på många håll. Men det är omvittnat att alltför många flyktingar hamnar i ett ensidigt beroende av socialbidrag utan att tillräckliga krav på motprestation föreligger. Den särskilda introduktionsersättning som nu föreslås kan ännu tydligare än vid utgivande av socialbidrag kopplas till krav på ett deltagande i ett introduktionsprogram och utbetalas på ett sådant sätt att den ökar motivationen hos den enskilde att medverka. Syftet är givetvis att påskynda en integration genom att ersättning är kopplad till motprestation. Vidare är syftet att kompensera flyktingar för baskunskaper, främst i det svenska språket -- detta som en första grundförutsättning för att kunna konkurrera i det svenska samhället och i samhällslivet. Det är därför mycket viktigt att den enskilde flyktingen aktivt deltar i en introduktion. En förutsättning för att en utbetalning skall ske är enligt förslaget att flyktingen följer introduktionsplanen och svarar upp mot de krav som ställs. Om flyktingen avbryter sitt deltagande i en introduktionsutbildning, skall socialbidrag inte automatiskt utgå som en sorts alternativ, annat än möjligen tillfälligtvis. Kommunerna skall själva besluta i frågorna, och nivån på ersättningen bör inte vara lägre än socialbidragsnormen -- som ju annars är alternativet för den enskilde flyktingen. Dessutom skall det sägas att socialbidragsnormen varierar ute i landet. Det är alltså inte samma norm i hela landet. Introduktionsersättningen bekostas inom ramen för den schablonersättning som kommunerna erhåller och medför därför inte högre kostnader för samhället. Sammanfattningsvis är förslaget bra från flera synpunkter. Signalerna till flyktingarna är klara. Ersättningar kopplas till prestationer, och den enskildes motivation att prestera något torde därmed öka. Vidare ser omgivningen att kraven på ersättning är kopplade till just en motprestation. Troligen leder också förslaget till att förenklingar och administrativa vinster på sikt kan uppstå. En bred majoritet i utskottet har ställt sig bakom utskottets skrivning. Som vanligt mäler sig, tyvärr, Ny demokrati ur gemenskapen. Nydemokraternas motion, till vilken Lars Moquist har yrkat bifall, innebär en särlagstiftning för flyktingar och invandrare och är oacceptabel. Nydemokraterna tycks tona ner vikten av att just en motprestation föreligger och begärs av den enskilde flyktingen. I stället spelar man på något slags fördom att flyktingar får en priviligerad tillvaro på samhällets bekostnad. De skall hänvisas till att leva på en lägre levnadsnivå än vad andra svenska gör, tycks man mena. Tala om diskriminering i det här fallet! Risken är ju då påtaglig att många flyktingar passiviseras och aldrig får en chans att integreras i det svenska samhället. Det tycker vi är mycket beklagligt. Situationen för flyktingar i Sverige, liksom för många svenskar, är svår för närvarande. Det finns en hel del att säga om flyktingpolitiken i stort. Därför är det särskilt viktigt att vi nu ökar effektiviteten i introduktionsskedet, till båtnad för de enskilda flyktingarna och för samhället i stort. Nydemokraternas förslag och tankegångar är inte konstruktiva utan präglas i någon mån av ett cyniskt spel med fördomar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på Nydemokraternas reservation.
Herr talman! Gustaf von Essen tar upp frågor kring den motion som vi i Ny demokrati har väckt i det här ärendet. Till att börja med vill jag höra om Gustaf von Essen tycker att det är rimligt att flyktingar kan få högre bidrag än vad socialbidragsnormen medger. Det framgår nämligen av den gjorda utredningen och av propositionen att det på kort sikt mycket väl kan bli så. Men man förväntas vinna fördelar på lång sikt. Gustaf von Essen säger också här att vi har tonat ner detta med motprestation. Men då lyssnade han nog inte på vad jag sade i mitt anförande. Alldeles i början sade jag att idén om att introduktionsersättningen skall vara kopplad till en motprestation är bra. Men eftersom man inte lär kunna neka den som avbryter introduktionsprogrammet sedvanlig socialhjälp, byggs ett dubbelsystem upp med åtföljande byråkrati. Det är just det här med dubbelsystem och åtföljande byråkrati som bl.a. Länsstyrelsen i Stockholm i flera olika att-satser i sitt remissyttrande som är infogat i föreliggande propositione vänder sig mot. Det är alltså inte bara vi i Ny demokrati som ser bekymmer med att den här introduktionsersättningen införs. Den lär ju bli införd. Men vi får hoppas att Gustaf von Essen har rätt när han förmodar att det blir samordningsvinster när det gäller bl.a. utbildning och socialbidrag och att flyktingen på ett bättre sätt skall inlemmas i det svenska samhället. Det återstår alltså att hoppas att Gustaf von Essen får rätt.

Herr talman! Jag tänker i detta anförande yrka bifall till utskottets hemställan men främst uppehålla mig vid den del i utskottsbetänkandet som berör relationen mellan Statens historiska museum och Nordiska museet. Jag skall först som en bakgrund, vilken finns redovisad i betänkandet, markera att vi i riksdagen vid flera tillfällen har fattat principbeslut om samhällets inställning till museerna och främst till ansvarsmuseerna. Dessa principiella ställningstaganden skall bilda grund för våra framtida ställningstaganden. De handlar om överblick, om tillgänglighet och tillhandahållande, om expertmedverkan och om utvecklingsarbete. Statens historiska museum och Nordiska museet är funktionsuppdelade årtalsmässigt. Det är egentligen detta som berörs i den motion som Socialdemokraterna har väckt och som utskottet har avstyrkt. Det årtal som har valts för denna uppdelning är 1520-talet. Utskottet har menat att det är en mycket rimlig uppdelning. Den är självfallet historiskt betingad. Det svenska samhället och det svenska kulturlivet förändrades radikalt på 1520-talet, då vi från att ha haft en katolsk tro under den kanoniska rätten fick en evangelisk-luthersk tro formulerad av statsmakterna i Sverige. Den här funktionsuppdelningen före och efter reformationstiden är, herr talman, den uppdelning som gäller för dessa bägge museer. Historiska museet redovisar svensk forntid och historien fram till 1520-talet -- man samlar in, bearbetar och visar den delen av historien -- och Nordiska museet redovisar allt därefter. Det är självklart att det skall vara ett samarbete mellan dessa bägge museer. Jag vill med en litet hälsning till Björn Kaaling, som skall tala efter mig, säga att jag egentligen anser att det är en mycket marginell skillnad mellan vad utskottsmajoriteten tycker och vad reservanterna tycker. Utskottsmajoriteten har sagt att en samverkan mellan de bägge museerna är önskvärd. Låt den fortsätta. I reservationen sägs det däremot att denna samverkan skall utredas särskilt, så att den kan resultera i ett gemensamt ansvar.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

Herr talman! Som framgick av Björn Kaalings anförande är skillnaderna inte så stora. Men jag har anledning att ställa en fråga. Det är alldeles uppenbart att två museer som sysslar med svensk historia skall samarbeta. Det behöver vi egentligen inte tala om, Björn Kaaling och jag. Det är alldeles självklart att det är så. Frågan är bara om detta samarbete skall resultera i någon form av gemensamt historiskt museum. Skall jag tolka Björn Kaaling så att Historiska museet och Nordiska museet skall upphöra och att det skall skapas ett nytt svenskt historiskt museum? I diskussionen har vi gjort tolkningen att samarbetet bör finnas på alla sätt, men att någon sådan omstrukturering inte bör ske. Nu är min fråga: Vill socialdemokraterna göra en sådan?